Herr talman! Det är bra att vi infört särbeskattning, men det är inte bra att vi inte samtidigt plockade bort en lång rad regler i övrigt i socialoch skattelagstiftningen, som faktiskt innebär att man behandlar den gifta familjen som en ekonomiskt starkare enhet och diskriminerar den. Jag skall gärna gå in i debatt med herr Svanberg på den punkten.
Herr talman! Herr Werner i Tyresö sade att mitt anförande var det mest reaktionära han hört på länge i kammaren. Jag skulle vilja fråga honom: Är det reaktionärt att inte vilja öka löneskatten för att på det viset få en högre sysselsättning?
Jag tänker på fredag framställa en interpellation för att vi i riksdagen skall få tillfälle att diskutera igenom detta ordentligt. Det förefaller mig som om ett stort antal människor faktiskt inte är medvetna om att det är på detta sätt. Har herr Svanberg annars någon förklaring till att äktenskapsfrekvensen i Sverige har sjunkit från 60 000 till 40 000 och fortsätter att sjunka, fastän den i andra nordiska länder har gått åt andra hållet?
Är det reaktionärt att säga att vi skall sträva efter att ha mindre prisökningar genom att ge mer resurser till en utbyggnad så att man kan hålla kostnaderna nere?
Filosofin skall vi helt lämna därhän. Om herr Svanberg har svårt att förstå skillnaden mellan människofjärran auktoriteter, en avlägsen överhet, och vad jag kallar för människonära auktoriteter, är det bara att beklaga.
Är det reaktionärt att föreslå att det skall löna sig att arbeta? Är det reaktionärt att säga att man inte skall ha ett system som gör att man diskriminerar gifta människor?
Jag beklagar också att herr Svanberg utan att närmare utveckla sin uppfattning upprepat och förgrovat den anklagelse som herr Werner i Tyresö framfört. Herr Svanberg talar om mig såsom en medeltida reaktionär. Jag frågar då herr Svanberg precis som jag tidigare frågat herr Werner i Tyresö: Är det medeltida reaktionärt att inte vilja höja löneskatten för att på det viset skapa flera arbetstillfällen i landet? Är det medeltida reaktionärt att säga att vi skall möta de stora prisstegringar som drabbar alla människor genom att se till att man kan bygga ut med maskiner och fabriker så att de kostnader som medför att priserna stiger kan hållas nere?
Är det reaktionärt att konstatera fakta? Är det då alltså reaktionärt att säga att aborterna har ökat kraftigt i landet, att uppenbarligen knarkmissbruket har ökat i landet, att brottsligheten synes ha ökat? När blev det reaktionärt att framföra sanningen? För detta är dock sanningen. När blev det reaktionärt att som ett förslag till en bättre regionalpolitik säga att det vore bra att ha lägre teleavgifter och lägre biljettpriser på järnväg och flyg?
Är det medeltida reaktionärt att säga att man skall ha ett skattesystem, som gör att det lönar sig att arbeta? Är det medeltida reaktionärt att konstatera att antalet aborter starkt ökat under senare år liksom knarkmissbruket och brottsligheten? Om detta är medeltida reaktionärt, är det också medeltida reaktionärt att säga sanningen. Det som jag här talat om är direkta sakliga uppgifter.
När blev det reaktionärt att säga att det antagligen inte skulle vara bra för medbestämmandet i landet, för fackföreningar och för enskilda löntagare, om vi hade ett system med endast en arbetsgivare, som man t.ex. har i östländerna? När blev det reaktionärt att göra dessa konstateranden?
När blev det medeltida reaktionärt att säga sanningen? Är det medeltida reaktionärt att säga att det vore bra för de regionalpolitiska strävandena att göra Sverige rundare genom lägre telefonavgifter och lägre biljettpriser? Är det medeltida reationärt att säga att det finns en allvarlig risk för medbestämmandet i ett ekonomiskt system med bara en enda arbetsgivate?

Herr talman! Jag vill säga till herr Antonsson att jag är väldigt glad för hans instämmande i att det finns saker och ting som är väsentliga här. Han tycker tydligen att saker och ting är väsentliga också i regeringens proposition om regionalpolitiken. Herr Antonsson frågar om det är fel att ange en resursinriktning. Självklart inte. Det sägs även i regeringens proposition att vår strävan skall vara att arbeta för en spridning av företagsamheten i hela landet. Det är inte detta jag har angripit herr Antonsson för; det tror jag vi kan vara helt överens om. Jag hoppas också att vi vid voteringen i kammaren kan bli överens om att dessa saker är värdefulla att föra fram. Herr Antonsson påstår att centern har slagits för allt detta i årtionden mot alla andra och nu äntligen fått gehör i den proposition som kungen lagt fram. Han gav själv det allra bästa exemplet på hur han argumenterar. Han tog fram den kommunala skatteutjämningen, som nu är uppe i 2 miljarder kronor, och säger att detta fick centern slåss för i åratal, innan centern fick igenom det. Vad är nu detta för prat? När skatteutjämningen genomfördes slogs centern fortfarande för en höjning av den s.k. skattelindringen. För omkring tio år sedan, om jag inte minns fel, fanns ett förslag från centern om en höjning av skattelindringen till 30 miljoner kronor. Det var den djärvhet centern visade. Förslaget innebar en skattelindring för de allra värst drabbade kommunerna — i huvudsak Norrlandskommuner. Sedan kom finansministern med ett förslag, som det året rörde sig om åtskilliga hundra miljoner kronor. Beloppet har växt undan för undan och är nu uppe i 2 miljarder kronor. Jag tycker ändå att man kan vara så pass hederlig att man säger att detta inte är en centerpartistisk uppfinning. Det är en socialdemokratisk uppfinning eller närmast en uppfinning av Gunnar Sträng personligen. Jag tycker man skall hålla sig till sanningen i detta sammanhang. Ur den riksplan som centern har räknade herr Antonsson upp flera saker. Han talade om regionalpolitik, maximijärnvägstaxor, telefonavgifter, vägförbättringar och sådana ting. Allt som finns av verklighet av centerns riksplaner är, som jag sade tidigare, sådana ting som antingen är genomförda, som står i propositionen eller som har föreslagits av den socialdemokratiska partikongressen. Men herr Antonsson ger mig rätt just genom att räkna upp de sakerna. Räkna också upp de andra, som inte finns med där, så får vi se sköna önskedrömmar utmålade! Det är detta som jag har försökt visa. Jag hoppas som sagt att vi skall kunna komma överens på de här punkterna. Jag tror att herr Antonsson verkligen har en ärlig vilja att göra någonting för dessa bygder — jag har aldrig försökt ifrågasätta det — men försök inte att muta in dessa saker som någonting som centern speciellt skulle ha verkat för! Gör man det, kommer man ut på svag is. Jag tror att vi kommer bättre överens om vi håller oss till verkligheten och inte fantiserar. Jag vet faktiskt inte om herr Burenstam Linder och jag har så mycket mer att diskutera. Det var bra att särbeskattningen infördes, men det finns andra saker kvar att göra, sade han. Därefter ställde han en fråga till mig: Om det inte är sant som han säger, varför har då äktenskapsfrekvensen sjunkit i Sverige? Jag kan inte ge mig in på något försök här att förklara det, men antagligen finns det en hel mängd orsaker. Jag har inte specialstuderat problemet och vill följaktligen inte nu gå in i en debatt om det, men det finns förmodligen både livsåskådningsmässiga, moraliska, ekonomiska och andra skäl som ligger bakom. Ingen kan väl begära att jag skall svara på den frågan. Beträffande det övriga som räknades upp sade jag att herr Burenstam Linder började på ett sätt och slutade på ett annat — han slutade i det medeltida reaktionära.

Herr talman! Det visade sig att herr Svanberg inte hade någon förklaring till den nedgång som förekommit i äktenskapsfrekvensen. Av den anledningen hade han heller inte någon lust att ta upp en debatt i den frågan. Då undrar jag varför herr Svanberg gjorde det. Det var ju herr Svanberg som i sitt första anförande påstod att det var något fel i vad jag hade sagt. På det viset har ju herr Svanberg tagit upp en debatt som han uppenbarligen inte kan fullfölja. Därför får vi väl återkomma vid den interpellationsdebatt i den här frågan som jag hoppas så småningom skall äga rum. Sedan detta med det medeltida reaktionära. Det enda jag fick höra, herr talman, var att jag började mitt anförande på ett sätt och slutade på ett sätt och att det var slutet som var det medeltida reaktionära. Nåväl, vad slutade jag med? Jo, jag slutade med att rikta en fråga till mina kamrater här i kammaren: Hur skulle det gå om man verkligen hade ett socialiserat näringsliv med banksocialisering och annat? Skulle vi inte i änden på det repet ha bara en enda arbetsgivare? Min nästa fråga var: Hur skulle det gå med medbestämmandet på arbetsplatsen för de enskilda människorna i det fallet? Hur skulle det gå med medbestämmandet för fackföreningarna? Är det medeltida reaktionärt att ställa en sådan fråga, herr Svanberg? Herr talman! Låt mig få rikta en anklagelse, vilket jag inte alls tycker om att göra, mot en kollega i riksdagen, därför att jag uppfattade det som en allvarlig anklagelse från hans sida när han här talade om medeltida reaktionära yttranden. Vad som verkligen är medeltida reaktionärt, herr Svanberg, är att rikta allvarliga anklagelser utan att ha några bevis och utan att under debatten kunna visa vad man egentligen menar. Det är, herr Svanberg, medeltida reaktionärt enligt historieboken och filosofiboken.

Herr talman! Låt mig bara säga att historieskrivningen inte blev bättre av att man upprepade den, herr Antonsson. Jag skulle föreslå att herr Antonsson läser den utredning, som han menar har legat i botten på förslaget om skatteutjämning för kommunerna innan det lades av finansministern, och se hur långt centern följde med på den vägen. Jag vill notera att centern inte haft någonting emot skatteutjämningen. Men försök inte ta åt er äran av att ni hittat på den. Det är bara mot detta jag reagerar. Sedan skulle jag vilja fråga herr Antonsson om en sak till. Han säger att det inte kommer att lyckas någon att motarbeta en decentralisering av näringslivet. Vem har försökt att göra det? När herr Antonsson säger det slåss han bara mot spöken. Har någon i vårt parti försökt att motarbeta en decentralisering av näringslivet? Det är sådana där allmänna uttalanden som jag tycker att vi kan slippa. Kan vi vara överens om att det vore vettigt att göra något med en decentralisering så låt oss tala om det i stället för att röra oss med brösttoner. Sedan några ord till herr Burenstam Linder om äktenskapsfrekvensen. Det är väl ändå en något säregen diskussionsmetod att gå upp och säga att att säga att det gör den nog inte alls, men jag har inte studerat denna fråga så att jag kunnat sätta mig in i detta. Herr Burenstam Linder går här upp och säger att han har bevis för att det är skattelagstiftningen som är orsaken. Låt mig betvivla sakkunskapen hos herr Burenstam Linder i det avseendet. Sedan tycker han att det var så fult av mig att säga att han är medeltida reaktionär. Herr Burenstam Linder får väl tycka det om han inte förstår vad som enligt min mening ligger bakom detta. Hela hans anförande andades en uppfattning att alla de sociala reformer vi genomfört, alla förbättringar vi gjort i fråga om de bidrag som han talar så föraktligt om, den bostadspolitik vi fört osv. har lett till att vi fått ett samhälle som håller på att bli någonting alldeles förfärligt, som vi helst inte borde ha. Han frågar vad det skulle betyda för medbestämmarna ute på arbetsplatserna. Men snälla herr Burenstam Linder! Jag tror inte att någon människa här i riksdagen skulle uppfatta det som om herr Burenstam Linder hade den bästa omtanken om de anställda ute på arbetsplatserna. Varken han eller jag vill ha en enda arbetsgivare ute på arbetsplatserna. Jag är inte inställd på att vi i landet skall få en statskapitalism. Så långt går jag herr Burenstam Linder till mötes att jag kan säga att det vore mycket olyckligt. Men man skall väl inte måla hin på väggen för därigenom få möjlighet att piska honom. Hela den ton herr Burenstam Linder använder, hela hans sätt att tala om samhället av i dag som något förfärligt måste peka på att han tycker att det gamla samhället var så mycket bättre. Det kallar jag att vara reaktionär. I vissa av sina uttalanden här var han rent medeltida. Han får förlåta mig om jag faktiskt tycker att det är på det sättet.

Herr talman! Efter att ha avlyssnat den här ekonomiska debatten i drygt åtta timmar skall jag glädja herr talmannen och kammarens ledamöter med att deklarera att jag låter mitt som vanligt välskrivna anförande och min redovisning ligga kvar i portföljen och i stället inskränker mig till att försöka göra några reflexioner kring och kommentarer till i första hand den partiledardebatt som vi har avlyssnat här i dag. Jag har inte kunnat uraktlåta att både i debatten och i pressen lägga märke till hur undertecknad i all sin ringhet ständigt skildras som den evige optimisten. I själva verket har jag inte så mycket emot det. Den egenskapen har väl varit mera drivkraft i samhällsarbetet än den motsatta egenskapen, dvs. pessimismen. Den tycker jag mig finna på så många håll även i den politiska församlingen att den sannerligen behöver balanseras med ett inslag av litet frisk optimism. Nu är det möjligt att mina värderade politiska motståndare är mera pessimistiska på grund av det partipolitiska nitet än vad som i själva verket är erforderligt. Man gör den reflexionen när man följer den dagsaktuella ekonomiska debatten och upplyses om att vi under senare hälften av 1950-talet och under praktiskt taget hela 1960-talet hade en på sitt sätt ganska tillfredsställande och ibland, säger man, lysande ekonomisk utveckling i det här landet.

Jag uteslöt med avsikt herr Hedlund som var betydligt försiktigare i sin kritik. Han hade ju dessutom under sex till sju år på 1950-talet ett medansvar för det hela.

Nu upplever vi hur sakkunskapen i olika nationalekonomiska experters skepnad talar om den lyckligen gångna tiden på 1950 och 119 1960-talen. Bland annat har ju en, som statsministern uttryckte det, popprofessor apostroferats när han ifrågasatt en återgång till 1950-talets politik som ett alternativ inför framtiden.

Det är arbetslösheten som har stått i förgrunden för debatten och dominerar denna. Vi är på regeringssidan angelägna om att denna debatt hålls levande. Vi vinner på att föra den debatten från mänskliga utgångspunkter och från behovet av att göra insatserna. Men vi vinner också på att föra den från så realistiska utgångspunkter som möjligt. Det förekommer ju ofta en sifferexercis och en sifferstatistik i detta sammanhang som gör att svenska folket väl känner sig litet förvirrat inför denna debatt. Jag skall inte ägna mig åt något sådant. Det har ju tidigare i dagens debatt förts en diskussion på denna punkt. Men man kanske ändå borde återföra frågan i dess rätta läge. Låt mig då konstatera ätt så långt vi kan tro på de framräknade siffrorna, som blir föremål för revisioner i efterhand — vi har ju inget annat att hålla oss till — så är läget inom den organiserade arbetarklassen något bättre denna höst än för ett år sedan. Oktoberrapporten från AKU-undersökningarna visar också ett bättre läge än vad som förelåg i oktober för ett år sedan. Jag är emellertid angelägen om att säga att jag alltid är beredd att ha vissa reservationer till ett material som bygger på ett intervjuklientel av 17 000 personer, vilket sedan multipliceras upp till att gälla för hela den ifrågavarande populationen på litet över 3,9 miljoner människor. Den aktuella siffran över arbetslösheten har emellertid i den offentliga debatten spelat en väldig roll, och den har förekommit även här i dag. Jag vill därför bara i någon mån korrigera ett av inläggen. Den senaste siffran visar nämligen att vi har en högre sysselsättning än vad vi hade för ett år sedan och att arbetslösheten i oktober månad är lägre än vad den var för ett år sedan. Hur det än må vara i detta avseende kommer vi aldrig fram till den exakta sanningen. Jag har velat säga detta — självfallet utan att nonchalera allvaret i sysselsättningsläget — eftersom ju alla frågor skall redovisas så korrekt som möjligt. Det har kanske framkommit under debatten att vi fortfarande har ett speciellt problem när det gäller sysselsättningen, nämligen att en tredjedel av våra företag för närvarande saknar yrkesutbildad arbetskraft. Det är ju en gammal känd regel att ett tillgodoseende av företagens behov av yrkesutbildad arbetskraft i sin tur initierar möjligheter att anställa ytterligare, icke yrkesutbildad arbetskraft. Den flaskhals som den yrkesutbildade arbetskraften utgör är en strategisk faktor i hela vår sysselsättningspolitik. Detta innebär att omskolningen, den praktiska yrkesutbildningen och jag vågar också säga befrämjandet av rörligheten på arbetsmarknaden blir sådan som vi i den praktiska arbetsmarknadspolitiska verksamheten får lov att hålla ögonen öppna för som ett av medlen att komma till rätta med de sysselsättningsbesvärligheter vi har i dag. Härutöver krävs självfallet de speciella åtgärderna för ungdomsarbetslöshetens bekämpande och för de kvinnor som nu anmäler sig på arbetsmarknaden. Regeringens förslag är ju bl.a. ett uttryck för att vi har ögonen öppna för dessa senare synpunkter. Vilka vägar har man då att gå fram på när man skall attackera samhällsekonomin och försöka rätta till det som behöver rättas till? Dagens debatt har ju gällt de båda alternativa linjer som i den populära diskussionen har rubricerats som den selektiva linjen och den generella linjen. I stället för de selektiva skulle man kanske kunna säga de mera planmässigt riktade åtgärderna och i stället för de s.k. generella de icke planmässigt riktade utan rent automatiska verkningar som man har förhoppningar om skulle ge det riktiga resultatet. Nu är det, som man har påpekat, på det sättet att alldeles renodlade är självfallet inte de här båda alternativen. Det avgörande är var man lägger huvudvikten, och regeringen har lagt huvudvikten vid — låt mig använda uttrycket — det selektiva alternativet. Om herr Helén tar fram statsministerns interpellationssvar, så får han ett bestyrkande härav. Därför var jag något förvånad — jag tror inte att jag hörde fel — när jag avlyssnade hur herr Helén gjorde gällande att det förslag som nu redovisas är någonting av en frontförändring i politiken från regeringens sida.

Vidare har vi velat rusta upp nedslitna fastigheter, och vi har arbetat med och ämnar arbeta med en förstärkt förmedlingsverksamhet. Vad som är nytt i det här förslaget är ju att vi förlänger tillämpningstiden för investeringsfonderna. Det 20-procentiga skatteavdraget för maskininvesteringar höjs, men det förändrar inte principen selektivt insatt stöd. Vi fyller på med 10-procentigt avdrag för byggnadsinvesteringar — det har kanske karaktären av mera generellt inslag, men det kan ju bara användas av dem som har ett förtjänstläge som möjliggör avdraget, och det har fortfarande karaktären av en selektiv insats. Vi förlänger energiskattens liberalisering. Vi talar om att undersöka möjligheterna att förstärka exportkreditgivningen. Vi säger att vi bibehåller ATP-avgiften som den är för närvarande; och i övrigt är det ingenting annat än ett fullföljande av den politik som är introducerad. När herr Helén tar det till intäkt för att nu har regeringen kommit på bättre tankar, så måste det väl antingen bero på en slarvig läsning av svaret eller ett behov av att kamouflera sin dagsattityd. Med undantag för kravet på att arbetsgivaravgiftens höjning skall annulleras har han ju egentligen inte något annat att komma med än ett understödjande av regeringens synpunkter. Vid debatten här i kammaren den 30 maj i år om ekonomin — den debatten har också berörts tidigare här i dag — var skatterna den allt dominerande frågan. Jag avstår från att kommentera detta — jag har inget behov av att göra det — men det fördes under vårriksdagens sista dagar en debatt också om konjunkturpolitiken. Jag brukar i allmänhet inte ha så mycket till övers för oppositionens reservationer till utskottsbetänkandena, men jag skall citera den reservation som moderaterna, centerpartisterna och folkpartisterna avgav till finansutskottets betänkande nr 25, vilket handlar om den ekonomiska politiken. Jag gör det med hänsyn till den tidigare under dagen förda debatten. Det är riktigt att reservanterna inledningsvis säger ”att den konjunkturbedömning, som görs i den reviderade finansplanen, är för optimistisk beträffande den närmaste framtiden”. Men sedan vill reservanterna ha ett litet försvar för vad de tidigare, föregående höst, bundit sig för. Det som oppositionen framförde för ett halvt år sedan var nog riktigt, sade reservanterna i maj månad, nämligen att man skulle ta bort löneskatten och sänka mervärdeskatten. Det var riktigt vid denna tidpunkt, sade man. Följaktligen var det inte riktigt — det måste vara den logiska konsekvensen — när man kom fram till maj månad. Vidare anför reservanterna att man bör hålla en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap. Där underströk reservanterna vad utskottet anförde i sitt betänkande, och utskottet underströk vad regeringen sade i sin proposition. Det rådde alltså enighet över hela linjen. Man underströk vidare i den här reservationen hur nödvändigt det är att man ser till att bättra på tillgången av yrkesutbildad arbetskraft för att lätta upp den brist som föreligger på det området. ”När det gäller finanspolitiken innebär det i statsverkspropositionen framlagda budgetförslaget en viss förskjutning i åtstramande riktning i förhållande till innevarande budgetår” — dvs. det nu förflutna budgetåret. ”Detta måste enligt utskottets uppfattning anses vara en riktig åtgärd.

— — — Utskottet vill instämma i det som sägs i motionen — — — om att valutaproblemen inte kan anses övervunna. Möjligheterna att det redan under innevarande år, när den ekonomiska aktiviteten fortfarande är låg, uppstår ett underskott i bytesbalansen inger oro.” Jag har citerat det här, herr talman, därför att jag tillät mig att under gårdagen, i ett framträdande i televisionen, säga att oppositionens uppfattningar och regeringens uppfattningar om konjunkturperspektivet var mycket samstämmiga så sent som den 30 maj i år. Och regeringens bedömningar byggde på den expertis regeringen hade till sitt förfogande, dvs. konjunkturinstitutet och de övriga ekonomiska experter som är samlade i finansministerns ekonomiska planeringsråd. Man säger vidare i det här betänkandet, som är intressant ur många Nr 112 synpunkter, att man bör hålla igen på den kommunala aktiviteten. Man Onsdagen den bör spara i fråga om statsutgifterna. Man bör göra klart för sig att även SnOvVenBek 1972 kommunerna är tvingade att spara. —— — Allmänpolitisk debatt Detta anfördes således så sent som i maj i år. Det var ett utlåtande som var klart återhållande, och allt det motiverades av att man bedömde konjunkturutvecklingen så att dessa yttranden var riktiga vid det tillfället. Nu kan man naturligtvis bli lurad på utvecklingen, och jag kan väl säga här, i det allmänna samförståndets intresse, att både regeringen och oppositionen delvis har blivit lurade på utvecklingen. Den konjunkturuppgång som vi alla förväntade kom inte så snabbt som vi trodde vid vårriksdagens avslutning, men det innebär att regeringen har bevakat utvecklingen under den gångna tiden medan riksdagen varit hemförlovad. Vi hade fram till augusti månad en relativt gynnsam utveckling i fråga om arbetsmarknadssiffrorna, och det är ju den första signalen på efterfrågan och anspänningen i konjunkturen. När de i augusti gick åt fel håll fattade regeringen omedelbart, i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen, vissa stimulansbeslut. De följdes upp ytterligare under september månad och de konfirmeras nu i en mer fullständig omfattning i den kompletteringsproposition som vi avlämnar till riksdagen. Då kan man ställa sig frågan: Hur bedömer man nu konjukturutvecklingen? Är man även denna gång för optimistisk, är man för pessimistisk eller kommer man något så när rätt? Ja, det är ju egentligen bara framtiden som kan ge svar på det? Vi har att göra bedömningar efter den förmåga vi har — ibland är den bristfällig — och efter de informationer som vi kan få av utvecklingen på olika ekonomiska strategiska områden i den inhemska ekonomin och utomlands. Ibland är det intressant att läsa vad andra instanser tror om utvecklingen. Här har i dag under den tidigare debatten citerats en ekonomisk rapport från Landsorganisationen, och för fullständighetens skull bör jag väl då citera den ekonomiska höstrapport som Industriförbundet har publicerat, för första gången i mera vetenskaplig form. Där säger man följande: ”Sysselsättningssituationen kräver stimulansåtgärder på arbetsmarknaden även under vintern 1972/73.” Det är bl.a. vad vi nu effektuerar och begär riksdagens godkännande av. ”Allteftersom industrins aktivitet ökar under våren och arbetskraftsefterfrågan stiger kan emellertid dessa åtgärder kontinuerligt avvecklas.” Man är således ganska bestämd på den punkten. De kan avvecklas under våren. ”Den successiva konjunkturuppgången erfodrar att den expansiva ekonomiska politiken upphör från och med 1973.” Enligt Industriförbundet borde man följaktigen säga halt när det gäller expansiv ekonomisk politik, om jag skall läsa ordagrant, från den 1 januari 1973. Vi har inte vågat vara så fräna i vår politik, men det är intressant att avläsa det. Och så säger man: ”Detta särskilt som man i god tid måste gardera sig mot möjligheten av ett eventuellt häftigt konjunkturförlopp.

Jag har inte kunnat undgå att å ämbetets vägnar följa den publicistiska debatten på detta område. Jag skulle vilja accentuera det hela och kanske överdriva något när jag säger: Menar ni verkligen att riksdagsbeslutet om den 2-procentiga arbetgivaravgiften kommer att knäcka företagen? Är den — det kan man tro när man hör era omdömen — orsaken till dagens arbetslöshet? I ordningens intresse bör man ju slå fast att den ännu inte har trätt i kraft. Det dröjer i runt tal fyra månader innan den första skatteleveransen i fråga om denna förhöjda arbetsgivaravgift skall äga rum. Men har den skrämsel som oppositionen och motståndarna lyckats uppamma gjort att den redan nu sprider sina verkningar i näringslivet? Ja, det kan ju tänkas, även om jag betvivlar det. Jag har nämligen den mycket bestämda uppfattningen att den här debatten har fått alldeles för stora dimensioner. t Företagen är i dag likvida, inte bara genom att de försett sig lånemässigt via likvida banker och bankerna i sin tur har blivit likvida genom en mycket liberal riksbankspolitik, utan företagen är också likvida genom bättre vinster. Dessa vinstförbättringar torde under 1972 ligga 10—12 procent över — jag tar nu grova medeltal — vad vinstläget var 1971, Då kan man säga: ”Ja, men Sträng vet ju ingenting om 1973, när den här arbetsgivaravgiften träder i kraft.” Och det är sant som det är sagt. Vi vet ingenting om det. Men jag skulle ändå våga gissa att det ur vinstsynpunkt knappast torde bli sämre. Jag har sett en enda prognos för 1973. Den har gjorts av en av våra allra största affärsbanker, och den slutar på ett ganska avsevärt bättre vinstläge 1973 än 1972. Försiktig som jag är avstår jag från att nämna några siffror. Det räcker med att här redovisa själva tendensen. Och varför skulle inte situationen vara bättre 1973? Konjunkturinstitutet visar i sin höstrapport — jag utgår ifrån att den ligger som korrektur på riksdagsledamöternas bord — en ökning av industriproduktionen på 5,5 procent nästa år. Man redovisar en trolig ökning av exporten med 9 procent i volym och 5 procent i pris, dvs. en värdemässig ökning för svensk export på 14 procent. Orderingången till den svenska industrin är för fjärde kvartalet 1972 i klart uppgående. Tredje kvartalet har varit litet mediokert, men fjärde kvartalet visar en klar förändring till det bättre. Det har också varit en hel del prisstegringar, som man med ett visst detektivarbete i de ekonomiska tidskrifterna så småningom kan ta fram. Nu sker alla de här prisjusteringarna under mycket diskreta former och i regel utan all publicitet. Varför vet jag inte; jag anar det, men jag inskränker mig till att säga detta.

Vi vet att våra massaproducenter i dagarna har genomfört en prisstegring på sin försäljning ut till Europa, en prisstegring som ändå är Nr 112 så pass stor att den betalar praktiskt taget hela arbetskostnaden i fabriken Onsdagen den för att ta fram massan från rundvirket i vedgården. Men tänk på de små! ” Ja, i regel är det väl de stora företagen som har mycket folk och de små företagen som har litet folk. Den förhöjda arbetsgivaravgiften är ju relaterad direkt till antalet anställda. Från de utgångspunkterna bör man, menar jag, betrakta problemet. Jag har i ett offentligt anförande försökt göra en enkel beräkning. Jag sade att om det är ett företag som sysselsätter tio man och ger var och en 30 000 kronor, så har det en årlig lönekostnad på 300 000 kronor. 2 procent på det är 6 000 kronor. Eftersom den här avgiften är avdragsgill i taxeringen är nettot 3 000 kronor. Nu var det fråga om tio man, och därför är det 300 kronor per man. Det betyder således exakt 25 kronor per månad och anställd. Man kan naturligtvis säga: ”Lägg på den ena pinnen efter den andra, och till slut har du knäckt kamelens rygg.” Men om vi vet vad 25 kronor på en månad innebär i dag, så tycker jag knappast att den kostnadsbelastningen riktigt harmonierar med alla de skräckskildringar man här rullar upp. Man får betala de där 25 kronorna om man anlitar en hantverkare på den svenska landsbygden en timme. Det är ju detta det är fråga om. Även om jag inte nonchalerar den här kostnaden, så är det alldeles orimligt att göra den till någonting till vilket företagens vara eller icke vara så att säga fixeras. Nu skall den här arbetsgivaravgiften, som det har sagts tidigare, finansiera skattesänkningen. Jag tar det som en absolut framgång i den politiska debatten att i varje fall herrar Fälldin och Helén numera är med på skattesänkningen som sådan, dvs. att det är rimligt och riktigt att svenska folket i gemen från den 1 januari 1973 får tillbaka en tusenlapp på sin skatt per år. Det är möjligt att även herr Bohman är med på det, och i så fall skulle vi ju ha den politiska enigheten på den punkten. Men det intressanta är ju att när man från oppositionens sida säger att man på den här punkten nu är beredd att ansluta sig till regeringen, så kommer man aldrig ifrån frågan hur man skall finansiera skattesänkningen. Då tror man att man har nått lösningen genom att säga att där kan finansministern öka på det statliga budgetunderskottet eller med andra ord, som det här har sagts i dag, låna till skattesänkningen. Man kan föra resonemanget, menar herr Helén, att med modern budgetfilosofi behöver man inte hålla så hårt på de gamla normerna. Man kan låna till skattesänkning som man kan låna till annat, och det hela gäller bara en bedömning: Vad tål det dagsaktuella läget i fråga om likviditetspåspädning? Nu uppstår först en fråga: Hur skall man låna de där pengarna? Jag har en benägenhet att vilja tänka vidare när jag hör sådana här djärva förslag. Skall man ta pengarna på den långa kapitalmarknaden, så kan jag hänvisa till vad de borgerliga reservanterna sade i finansutskottets betänkande nr 25 i maj månad i år: Det betyder att man gör intrång på den kapitalmarknad som behövs för industriell utbyggnad och för kommunal upplåning. Och framför allt — där är jag nog ett sanningsvittne — kan jag aldrig undvika att ställas inför kravet från industrins sida på garantier för 125 att få låna på svensk kapitalmarknad mer än vad man lånar nu och få de garantierna mera beständigt för framtiden. Slutsatsen av det, herr talman, är att några 2—2,5 miljarder extra, som staten skulle ta hand om på den svenska kapitalmarknaden, finns inte om man är beredd att ta ansvaret för den finansiering som industri och kommuner nödvändigtvis måste ta ur det sparandet. Då kvarstår naturligtvis inget annat än att den här upplåningen för att finansiera skattesänkningen, som skulle förmera budgetunderskottet mellan 2 och 2,5 miljarder, måste tas i banksystemet. Har oppositionen egentligen tänkt på det? Har herr Fälldin tänkt igenom vad det skulle innebära? Staten går till bankerna och lånar för statens utgiftspolitik. Efter några dagar är de pengarna tillbaka i bankerna igen och skapar underlag för en likviditetsuppladdning. Staten fortsätter att låna, och sedan går ruljangsen vidare. Då har man spätt på en banklikviditet som gör det hela omöjligt att behärska när man kommer in i ett annat konjunkturläge — med sug efter arbetskraft och efter reala resurser. Nu har vi visserligen en del hållhakar på bankerna. Vi har ju både likviditetskvoter och kassakvoter, vi tillämpar straffräntor vid refinansieringen i riksbanken, och vi kan hitta på andra ting också. Men är man så djärv som oppositionen är och rekommenderar den likviditetsuppladdning som jag logiskt kommit fram till att oppositionen rekommenderar, då förslår inte de nuvarande reglerna för att behärska en anspänning i en uppåtgående konjunktur. Då blir det förmodligen fråga om att skärpa både likviditetskvoter och kassakvoter och straffräntor och vad det nu än kan vara fråga om. Och vad man är ängslig för ute i näringslivet, det är ju repetitioner av den hårda kreditpolitik som vi upplevde under 1970. Tränger man in i det här problemet finner man alltså att oppositionen inte har anvisat några lösningar. Vi måste finansiera skattesänkningen med arbetsgivaravgiften, om vi vill ha en skattesänkning. Sedan är det ju ändå en väsentlig skillnad — jag säger det till herr Helén: Man kan låna till en viss gräns för att klara de akuta finansiella behoven när det gäller att finansiera beredskapsarbeten och sätta in pengar för arbetslöshetens bekämpande. I en annan konjunktur försvinner den utgiften automatiskt. Men lånar man till skattesänkningen försvinner ju inte den situationen i ett konjunkturomslag, såvida man inte är beredd att vid det tillfället gå ut och höja skatten och ta in pengarna den vägen. Jag tror inte att man från er sida är beredd att dra den konsekvensen, och därför har man denna avgörande skillnad, om man kostar på sig diskussionen om att visst kan man låna tämligen obegränsat i en sådan här tid. Det är ändå fråga om vad man lånar till — om det är till utgifter som försvinner i en annan konjunktur eller om det är till utgifter som permanentas även i en annan konjunktur. All ekonomisk politik, herr talman, måste ju planeras för växlingar i läget, och all ekonomisk politik måste ändå som bakomliggande rättesnöre ha en klar blick för de strategiska faktorerna i en samhällets hushållning som ligger i begreppen handelsbalans och bytesbalans.

Det — — — — mesta talar väl för att konsumtionsökningen blir högre under 1973. Vid Allmänpolitisk sidan om lönehöjningarna innebär ju de skattearrangemang som görs — debatt skillnaden mellan den överskjutande skatten och kvarskatten och därutöver den skattesänkning som startar från början av nästkommande år — att vi får mellan 4 och 5 miljarder mer i konsumenternas händer. Och även om svenska folket under de senaste åren har haft en benägenhet att höja sitt hushållssparande, så är det alldeles givet att denna påduschning kommer att innebära ett ökat efterfrågesug från konsumtionssidan, som naturligtvis slår igenom även på importsidan — kanske därutöver också i den formen att vi får en mindre volym att exportera. Det får sina verkningar på bytesbalansen, och det har under ett svagt konsumtionsår med nöd och näppe gått ihop när det gäller våra affärer med omvärlden. Konjunkturinstitutet redovisar i en hel serie utvecklingen under 1960-talet, och tyvärr är det så — som vi många gånger har konstaterat — att vi haft en benägenhet att leva över våra tillgångar i det fallet. Nu har vi emellertid en valutareserv på 7 miljarder kronor, och det är jag tacksam för. I absolut mening tror jag det är den största valutareserv vi har haft någon gång. Men herr Bohman brukar av och till i sina offentliga föredrag påminna om att valutareserven rätteligen bör redovisas i importmånader, och det ligger ganska mycket i det påståendet. Och med dagens utrikeshandel på bortåt 44 000 miljoner kronor har vi med detta sätt att mäta en valutareserv som täcker två månaders import. Och då är den egentligen inte högre än den var under 1950 och 1960-talen. När jag understryker detta är det naturligtvis därför att man inte kan uraktlåta att dra slutsatser av vad som hänt i andra länder i vår omgivning. Här har tidigare i dag talats om Englands kroniska valutasvårigheter och de kroniska ekonomiska kriser som sprungit fram ur dem. Men vi har också sett exempel på närmare håll. I Danmark har man sålunda på grund av valutaläget tvingats till att köra över alla sina högtidliga utfästelser om frihandel och införa importregleringar. Eller vi kan se på vårt broderland i öster. Under den tid som jag har varit finansminister har man där tvingats till ett par devalveringar, betingade av att man inte klarat av sina valutaproblem med omvärlden. Nu har vi också en upplåning för innevarande budgetår. Den är hög. Den rör sig om 6 1/2 miljarder. I kompletteringspropositionen har jag sagt att den upplåningen kan accepteras i dagens konjunkturläge, men den är näppeligen acceptabel som ett permanent inslag i vår budgetpolitik. Och eftersom jag utgår ifrån att oppositionen kommer att följa regeringen i de förslag vi lagt om de mera riktade insatserna för att komma till rätta med arbetslösheten, så måste den upplåningen förstärkas med ytterligare ett par miljarder, om man inte vill betala för den skattesänkning som vi nu tycks vara eniga om. Sedan, herr talman, är jag frestad att också säga något om återbäringsskatten. Det skulle kunna bli en lång och intressant utläggning, men jag 127 har fått en enkel fråga om den saken, och enligt de nya reglerna får man då begränsa sina inlägg till tre, två och en minut, och det har ju sina svårigheter. Därför skall jag nu tjuvstarta litet. Finansministern har många gånger anklagats för att han har suttit och tvångsbeskattat och tvångslånat drygt 2 miljarder av svenska folket. Men vi gör upp skattetabellerna så att de skall passa medborgarna från den utgångspunkten att de skall slippa kvarskatt med eventuella kvarskatteräntor, och då har man inget annat att gå efter än att relatera skatteuttaget till vederbörandes inkomster. Men när han sedan skriver sin deklaration, kommer också extrainkomster, kapitalinkomster och olika slag av avdrag in. Det förändrar utgångsläget, och det slutar med att vederbörande i regel får en överskjutande skatt, om han har sett till att göra de avdrag som tabellerna föreskriver. Jag har fattat kritiken så att man önskar ändring av skattetabellerna på det sättet att den överskjutande skatten passade ihop precis med kvarskatten. Men det är ju olika personer som får tillbaka skatt och som betalar kvarskatt, och utifrån de utgångspunkterna skulle en sådan clearing bli litet underlig. Med den förklaring jag nu avgav går det heller aldrig att träffa rätt. Dessutom fick jag faktiskt när jag tittade närmare på detta ett besked som var rätt överraskande för mig själv.

Man kan fråga: Vadan denna villighet att betala in pengar den 30 april? Svaret är helt enkelt att vi för närvarande arbetar med en så favoriserad ränta på den här skatten — 7 procent under 8 månader motsvarar ungefär 11—12 procents årsränta. Det finns faktiskt folk som har räknat ut att det här är en profitabel placering. Jag har velat påpeka detta för att om möjligt i någon mån stävja diskussionen om hur Sträng tvångsbeskattar och tvångslånar av svenska folket alldeles i onödan. Om jag ser på den kommunala ekonomiska situationen i dag, tycker jag den ser relativt förtröstansfull ut. Det var oro bland kommunerna innan de fick klart för sig hur deras kompensation för skattereformen skulle te sig. Det har förts förhandlingar mellan finansdepartementet och kommunförbunden i höst, och jag tror att kommunförbunden gick ur den förhandlingen relativt tillfredsställda. Jag tvekar inte att säga att i medeltal kan kommunerna tillgodoräkna sig en ökning i skatteunderlaget med ca 8 procent.

Därför tror jag att den kommunala aktiviteten kommer att i stort sett ha samma omfattning som vi är vana vid. Jag vill säga några ord om industrins roll i nuet och i framtiden.

För detta krävs det naturligtvis investeringar som är satsningar på framtiden. Vi har velat tillgodose detta i den tilläggsproposition som här föreläggs. Det kommer vidare att krävas forskning och utveckling. Jag har talat med åtskilliga industriidkare som säger att visst har de likviditet men de är tveksamma om vad de skall börja med, de skulle behöva forska mera och få några nya uppslag. Regeringen har sagt sig att det ligger så pass mycket i detta att regeringen här återkommer med ett permanent inslag i positiv riktning när det gäller möjligheterna för industrin att ekonomiskt fullgöra den forskning och det utvecklingsarbete som vi anser vara erforderliga. Vi accepterar också den vinst som industrin gör. Det har sagts i debatten — jag tror att det var herr Hermansson som gjorde det — att nackdelen med det förslaget som regeringen framlagt är att man kan befara att industrins vinster ytterligare markeras. Jag har sagt många gånger tidigare att det avgörande är hur man använder dessa vinster. Det viktigaste är att varje krona är ute och arbetar och ger sysselsättning, och jag förlitar mig på att vi har så pass arbetsdugliga fackliga organisationer, att det finns säkerhet för att de anställda får ut sin rimliga del av det som betraktas som vinst. Herr talman! Det där var reflexionerna, och jag vill nu göra ett par små kommentarer till de inlägg som gjorts i dag. Jag vill börja med en liten kommentar till herr Fälldins inlägg. Herr Fälldin hade ett behov av att understryka att han när det gäller EEC-avtalet står fast vid att han inte kan tänka sig någon annan form av samarbete än den som är förenlig med den fulla och oinskränkta neutraliteten. Vi är självfallet inte överraskade på den punkten; det har varit centerpartiets linje i alla år, och det skall väl hålla också i fortsättningen. Jag tror att det på sätt och vis vore bra om herr Bohman här bekräftade att även han har samma uppfattning; det skulle vara av ett visst värde för den samlade samstämmigheten. Vi går nu in i ett samarbete enligt EEC-avtalet, och det bör — som jag tror statsministern sade — vara en ytterligare poäng när det gäller optimismen för den svenska industrin och dess framtid. Frågan om ATP-avgifterna har också berörts. Det är inte så överraskande att regeringen stannat för att de 10,5 procent som vi nu tar ut bör ligga stilla under det år som är kvar på perioden. Socialministern har på sitt bord liggande ett förslag om en obligatorisk tandvårdsförsäkring och ett förslag om en utbyggnad av sjukförsäkringen. Han har också ett förslag om en utbyggnad av familjepolitiken och ett förslag om en förbättrad arbetslöshetsförsäkring eller — som jag skulle vilja kalla det sysselsättningsförsäkring. Alla dessa förslag har inslag av arbetsgivaravgiftsfinansiering. Det står praktiskt taget enhälliga kommittéer bakom alla dessa förslag. De politiska partiernas representanter har följaktligen, om jag fattat det rätt — jag reserverar mig beträffande någon punkt, men i stort sett är det så — varit införstådda med att man får anlita en fortsatt arbetsgivarfinansiering för att kunna realisera dessa sociala reformer. Då är det väl inte så överraskande att regeringen säger sig, att när vi nu skall ta ställning till dessa förslag och bedöma hur mycket vi kan ta ut av företagen i form av ytterligare arbetsgivaravgifter, så är det riktigt att man gör ett stand still i fråga om ATP-avgifterna. Det är den enkla förklaringen; några andra funderingar ligger inte bakom detta. Jag vill sedan säga några ord om herr Fälldins funderingar beträffande räntepolitiken. Ur företagarsynpunkt vore det naturligtvis önskvärt att sänka räntan på de långa lånen; investeringskalkylerna blir under sådana förhållanden fördelaktigare. Vi bör emellertid bedöma ränteläget med hänsyn till den ränta vi har på långa lån runt om i världen. Den svenska kapitalmarknadsräntan är inte hög i förhållande till den kapitalmarknadsränta som lånegivare utanför våra gränser betingar sig för lån på 12, 15 eller 20 år. Jag har åtminstone blivit livligt övertygad om att när svensk industri är ute för att skaffa sig lån, är det den egna kapitalmarknaden som den i första hand är angelägen om att få anlita. Det befriar också industrin från vissa eventuella kursrisker, som den i annat fall får lägga in i sin bedömning, när den skall hämta lånen utanför landet. Vi kan nu inte nämnvärt skilja oss från den omgivande världens kapitalmarknadsränta. En för stor diskrepans innebär att vi har svårigheter att behålla pengarna här hemma i Sverige. Det begriper naturligtvis även herr Fälldin. Sedan gör herr Fälldin sig skyldig till en felaktig slutsats, när han så starkt talar om att den höga räntan driver upp hyreskostnaden i höjden. Det är riktigt, när jag talar om själva byggnadskrediten, men den byggnadskredit som gäller under normalt ett års tid skall ju sedermera slås ut på husets livslängd och spelar väl inte så stor roll i fråga om hyressättningen, vilket naturligtvis inteckningsräntan gör. För närvarande bygger vi enligt paritetslånesystemet. Det betyder att i den nya bostadsbebyggelsen är hyran fixerad efter en kapitalkostnad på 5,1 procent, dvs. basannuiteten. Det ligger ingenting av amortering i detta, eller, rättare sagt, både amortering och ränta är fixerade till 5,1 procent. Detta innebär i klartext, ärade kammarledamöter, att vi i dag har ungefär, mycket diskret, en subventionering av kapitalkostnaden i nybebyggelsen med ungefär 30 procent genom paritetslånesystemet. Om man bygger under lånetaket — och lånetaket är satt med hänsyn till att en rationell byggare skall kunna bygga under lånetaket — spelar inte dagens kapitalmarknadsränta någon roll för hyran i nybebyggelsen. Det är ett missförstånd som i alltför många sammanhang förs fram och tyvärr förs fram av många som jag räknar med skall vara sakkunniga på området. För att tala rått är det finansministern, som genom särskilda räntefria och amorteringsfria lån betalar skillnaden mellan dagens inteckningsränta på 7,25 eller 7,4 procent och den kapitalkostnad på 5,1 procent som konstituerar dagens hyresläge. Svårare är det inte. Detta kan vara ett problem när det hela skall betalas tillbaka någon gång i framtiden enligt paritetslånesystemets regler. Här har också inrikesministern tillsatt en kommitté, som har den utomordentligt svåra uppgiften framför sig att se hur problemet så småningom skall lösas. Jag vill också säga ett par ord till herr Helén. Hans inlägg var väldigt spännande och späckat med boxningstermer. Där förekom både knock out och clinch. Det var inte utan att man kände litet grand av sin ungdoms livslust återuppväckt inför detta boxningsspråk. Men ur det hela kom kanske inte så särdeles mycket. Det var en rekommendation till en mera lättsinnig finanspolitik. Vad jag har sagt hitintills ger mig rätt att göra den konklusionen. Det var ett filosoferande om att det finns folk som vill acceptera arbetslöshet av rädsla för inflation. Jag har, herr Helén, en broschyr som ligger hemma på kansliet. Författare är en f.d. folkpartiledare. Han har lagt ut texten i den riktningen. Herr Hermansson berörde det i sitt inlägg. Jag vill bara korrigera herr Hermansson på en punkt. Det var inte tre utan fem procents arbetslöshet, som i denna vetenskapliga utläggning ansågs vara lämplig, om man skulle få en broms på en inflation, som i annat fall vore ofrånkomlig. Jag skall inte anklaga honom för det — vi har en fri debatt här i landet, och en vetenskapsman kan göra vilka utläggningar som helst. I rättvisans intresse skall också sägas att han ärligen sade ifrån att man bör ta vara på dem som är arbetslösa och som får så att säga offra sin sysselsättning för att man skall kunna hålla inflationen i schack. Jag tycker emellertid att herr Helén med hänsyn till den bakgrund som jag här berörde borde vara litet försiktigare när han svävar ut i den filosofin. Herr Helén avslutade sitt inlägg med att apostrofera nio punkter. Så har det alltid varit; alla folkpartiledare har slutat sina inlägg i ekonomiska debatter med ett visst antal punkter. Antalet har varierat mellan sju och nio, men där ungefär ligger uppteckningen. Herr Helén sade i en klatschig formulering att närheten till marknaden är viktigare än närheten till kanslihuset. Herr Bohman har i andra sammanhang — det är möjligt att tungan slant på honom här i dag också — fört in begreppet mygling och myglingsekonomi. — Ruskade herr Bohman på huvudet, är det så mycket bättre, men vi är vana vid att höra det uttrycket från herr Bohman, så vi skulle inte ha varit överraskade om det varit med även den här gången. Jag tror att vi har kommit in i ett läge där ett företag inte längre är sig selv nok i den utsträckning som herrarna föreställer sig. Det kommer alltid att finnas behov av att söka anknytning till samhällets administration i bekymmersamma lägen, därför att hela tidsutvecklingen talar för detta. Förr i världen kunde man konkurrera med priser och kvaliteter. Det är svårare i dag; nu får man konkurrera med många andra metoder. Kredit är en av de metoderna, och konkurrensen förs i ett samarbete mellan företag och statsadministration runt om i världen. När en stor industri, som sysselsätter tusentals människor, konstaterar att den inte kan fortsätta driften längre, kan man ju inte inrikta sig på den hjärtlöshetens verklighet som säger att staten inte skall ha någonting med detta att göra. Helst skall staten naturligtvis ha så mycket med det att göra, att staten inte behöver rycka in som hjälpgumma utan har möjlighet att i ett tidigare skede vara med och orientera sig om vad som händer. Ingvar Svanberg har talat före mig, och jag utgår ifrån att han har presenterat de här näringspolitiska idéerna. På den punkten behöver jag inte upprepa vad han sade — han har säkerligen fört argumentationen med all den brio och sakkunskap som är erforderlig. Men tro inte att det kommer tillbaka någon sorts vattentäta skott mellan näringsliv och stat och samhälle. Antingen vi har en socialdemokratisk regering eller en borgerlig regering kommer man att få leva med ett sådant samarbete, och det är bara dumheter att kalla det för myglingsekonomi. Jag tycker herr Bohman borde hålla sig litet för god för att föra vidare en sådan beskyllning.

Människan behöver en fast grund att stå på — det var väl slutsatsen av herr Bohmans predikan. Ja, herr Bohman. Det kanske kan vara litet av en moderats nostalgi i det där. Men låt oss stanna vid det. Vi kommer ju aldrig tillbaka till den gamla tiden. Vi får väl acceptera den tidsutveckling som är på gott och på ont. Jag erkänner gärna att den bättre teoretiska och allmänna bildning som vi ger ungdomarna i dag gör livet mera komplicerat än vad det var tidigare när folk var helt upptagna av att få matbiten för dagen och av att inte frysa sönder under vintrarna i dåliga kåkar. Då fanns det inget intresse, ingen ork och ingen möjlighet att intressera sig för några samhällsproblem. Nu har vi kommit in i den utvecklingen och får acceptera den på gott och ont. Herr Bohman riktade sig mot massmedia, emot en publicitet som han i vissa avseenden ansåg gick på sned. Jag kan väl hålla med honom om att vi allesammans ibland retar oss över TV-program och publicitet som vi anser har gått på sned. Men då får vi väl ingripa mot just de programmen och mot just den publiciteten och inte ifrågasätta något annat, större och vidare ingrepp i försök att vrida klockan tillbaka hjälpa till med att försöka fostra dem som i publi Herr Bohman får väl isk och massmediaframträdande trampar över gränsen. Jag har efter fattig förmåga försökt det och jag kommer att fortsätta med att försöka. Om vi allesammans är energiska på den punkten, är det väl klart att just snedsprången kan rättas till. Men det är ju en detalj. Det viktiga är att vi skall ha en fri och öppen debatt och att vi får räkna med att det växer upp en generation som har andra värderingar och vill tala om dessa värderingar på ett annat sätt än vad som förr var vanligt. När herr Bohman talar om konjunkturen, säger han relativt generöst: Det är ju inte farligt att satsa hårt nu. Det finns ju så många sätt att dämpa konjunkturen om det behövs. Ja, det finns väl egentligen bara två vägar att dämpa en konjunktur som har gått ur spår. Den ena är att gå till det här huset och föreslå en skattehöjning som torkar upp den köpkraft som är för stor. Herr Bohman kommer nog inte att höra till de entusiaster som tar emot en proposition i den utformningen. Den andra metoden är att riksbanken tar på sig de hårda handskarna och agerar ungefär efter de metoder och med de medel som riksbanken har att agera efter; det väcker inte heller någon entusiasm. Nr 112 Jag har väl med mitt enkla förstånd kommit fram till att det alltid är Onsdagen den svårt att göra korrigeringarna om man har kommit på sned. Därför får 8 fiövember 1972 man alltid i den ekonomiska politiken försöka göra sådana anpassningar — att i varje fall de svåra korrigeringarna helst kan undvikas. Allra sist, herr talman, vill jag vända mig till herr Hermansson. Regeringen går för långt, säger herr Hermansson, i tillmötesgående mot företagen. Ja, nu är ju de medgivanden som gjorts tidsbegränsade. Motiveringen är helt enkelt den att vi vill ha i gång en drive på investeringssidan och på maskinbeställnigssidan. Däremot är regeringens annonsering om ett handtag till forskning och utveckling av mera permanent karaktär. Vi lever i samhället sådant detta ser ut och sedan kan herr Hermansson hålla sig med sin ideologi och sin filosofi, men vill man ha ett resultat sysselsättningsmässigt, så får man utgå ifrån samhället såsom det ser ut i dag. Lindringarna på avskrivningssidan kan ha en betydelse. Jag tror att herr Hermansson sade att vi inte skall övervärdera dem. Det är möjligt att han har lite rätt i detta, men de är ändå så pass lockande att vi har utgått ifrån att de skall ge ett visst resultat. Vi har ju tidigare under en socialdemokratisk regi och under en finansminister som betraktades som några streck mera radikal än den nuvarande haft fullt fria avskrivningar och ansett att de också hade sin motivering och var befogade. Herr talman! Detta var ungefär vad jag ville säga. Herr talmannen var vänlig och avdelade 45 minuter till mig. Jag har saboterat tiden litet grand. Jag lovar att inte återkomma inom de närmaste dagarna.

Herr talman! ”Vi kommer aldrig tillbaka till den gamla tiden”, sade finansministern. Nej, men till tiden 26 år tillbaka anser sig herr Sträng ha behov av att gå och — jag vet inte för vilken gång i ordningen — rabbla upp ett förvanskat citat av Bertil Ohlin. Jag har med mina sex minuter inte tid att för femtioelfte gången lägga till rätta vad herr Sträng här sagt men när man hör herr Sträng dra detta, undrar man om inte finansministern börjar gå litet i barndom. Vad det nu gäller är situationen 1971—1972. Den bild som oppositionen ger sägs vara för mörk. Ja, ändå skulle inte pengarna räcka till att stimulera bort arbetslöshet — det hela går alltså inte ihop. Finansministern underlåter helt att redovisa vad vi förlorar genom utebliven tillväxt. Om vi bara hade nått upp till genomsnittet för OECD-länderna under dessa år, skulle vi, som jag tidigare i dag visade, haft ytterligare 13 miljarder kronor att röra oss med i folkhushållet, varav stat och kommuner skulle haft över 6 miljarder. Nu är alltså situationen den att vi på 24 månader har tappat mer än ett helt års tillväxt. För t.ex. kommuner och landsting betyder detta att de förlorar över en miljard kronor. Det är ett förlorat år för dem, och det är ett förlorat år också för många arbetslösa och för många företag. Vi har under de senaste åren hört finansministern stå i sin bänk och berätta hur bra det står till, hur förutseende regeringen har varit och hur kraftfullt den har agerat. Men det har inte stämt sedan, det har inte gått 133 som finansministern har lovat. När han nu i dag dämpar denna ton av förträfflighet litet grand, är han så rörande angelägen om att påstå att vi skulle haft samma bedömning som han. Våren 1971 sades det att konjunkturuppgången skulle komma i slutet av år 1971. Detta trodde vi aldrig, och det blev inte heller så. Det blev en kraftigt ökad arbetslöshet och fortsatt lågkonjunktur. Hösten 1971 sade finansministern nej till oppositionens förslag om att få fart på en stagnerande ekonomi och öka sysselsättningen. Då stod konjunkturuppgången runt hörnet, sade man. Nu, ett år senare, har det inte gått mer uppåt än att regeringen måste föreslå stimulansåtgärder av samma storleksordning som vi då gjorde. Den 30 maj i år skulle vi ha haft samma mening som regeringen. I den reservation som kammaren hade till behandling den dagen stod att den reviderade finansplanens konjunkturbedömning var alltför optimistisk beträffande den närmaste framtiden. Vi hade alltså inte samma syn heller denna dag. Det är nu fråga om vad som skall hända. ”Fördubblingen av löneskatten kan betraktas som en försiktig broms mot överslag i ekonomin” sade finansministern i maj i år. De flesta är väl nu på det klara med hur tokigt det är att fördubbla skatten på arbete mitt i vintern. Skulle detta verka redan nu, frågar finansministern. Ja, industrin planerar ju faktiskt litet mera energiskt och långsiktigt än finansministern. Löneskatten slår därför redan i förväg. Den sprider faktiskt sina verkningar i näringslivet redan nu. Visst finns det många företag som är likvida och som klarar sina kalkyler bra för 1973. Men finansministern glömmer ju de företag som har små marginaler och som faktiskt stupar även på grund av en sådan här belastning. Det kommer vidare nya spådomar. Finansministern åberopar konjunkturinstitutets höstrapport och säger att det kan bli en kraftig uppgång 1973. Ja, det kanske det kan bli i industriproduktionen. Men konjunkturinstitutet räknar sannerligen inte med någon uppgång i sysselsättningen utan säger att någon avgörande förändring av arbetsmarknadsläget är i genomsnitt ej att förvänta 1973. Totalt sett torde arbetsmarknadsläget 1973 inte undergå några större förändringar. Till det som konjunkturinstitutet påpekar kommer ju att kommunernas neddragning slår igenom först nästa år. Så förhåller det sig med enigheten i bedömningen just nu. Vad har ni då att komma med, frågar finansministern. Ni har tydligen ingenting annat att komma med än att försöka riva upp beslutet om löneskatten, säger finansministern. Jag kan upprepa några av mina exempel från i förmiddags. Det var kravet på ett inflationsskydd, så att inte skattesystemet smyghöjer skatten. Det var kravet på ändrade regler för bostadsbidrag och enhetliga daghemstaxor, så att marginaleffekterna inte skall bli outhärdliga för barnfamiljer i vanliga inkomstlägen. Beträffande möjligheten att stimulera industrin ställer vi samma krav i dag som tidigare, att investeringsavdraget inte bara skall gälla maskiner och utrustning utan också byggnader. Ni röstade ned det kravet i våras och har först nu accepterat det. Det är väl en frontförändring i verklighetssinnets intresse. Till sist vill jag ställa en konkret fråga till finansministern. Statsministern åberopade tidigare i dag uttalanden som han hade gjort i våras, och skatteutskottet yttrade sig också så, att om det visade sig nödvändigt skulle man minska verkningarna av den höjda arbetsgivaravgiften — för företag och organisationer. Vad tänker regeringen göra för de ideella organisationerna och trossamfunden för att ersätta dem för de miljoner som de skall punga ut med i fördubblad löneskatt fr.o.m. den 1 januari 1973? De kan ju inte höja priserna på några varor. Om nu företagen får den här kompensationen, skall då inte också vi få någon ersättning, måste de fråga sig.
Fru talman! Finansminister Sträng började med att tala om de undersökningar som gjordes i våras och underlåter att redovisa konjunkturbedömningar som sträcker sig över någon längre tid. Det har herr Helén redan kommenterat. I utgångsläget inför det budgetår som började den 1 juli i år sade vi att det inte var att rekommendera en större upplåning än den som regeringen föreslog. Beträffande konjunkturbedömningen påtalade vi det som herr Helén nu har åberopat. I samma reservation på s. 29 sade vi också att ”mycket tyder därför på att ökningen i efterfrågan på arbetskraft inte heller under resten av året eller under nästa vinter blir tillfredsställande”.

Nu säger finansminister Sträng: Tror oppositionen verkligen att löneskattens fördubbling kommer att knäcka företagen? Får jag ställa en motfråga: Är det vad som skall ske innan finansministern inser olägenheten av att införa en fördubblad löneskatt? Statsministern sade ändå tämligen öppet, att just därför att Ni införde löneskatten måste företagen kompenseras med sådana här åtgärder nu. Av det uttalandet har man rätt att dra slutsatsen, att om den fördubblade löneskatten inte hade införts så hade man sparat mycket pengar, de pengar som nu behövs för att kompensera företagen. Finansministern säger att de små företagen har så få anställda att den fördubblade löneskatten inte kan ha någon större betydelse för dem. Får jag påminna om vad jag sade tidigare i dag, att de små och medelstora företagen sysselsätter mer än hälften av de anställda inom industrin. Andelen är dessutom ännu högre inom servicesektorerna. Finansministern börjar sedan att räkna och säger, att löneskattehöjningen uppgår till 6 000 kronor för företaget i hans exempel men att hälften härav går bort, eftersom löneskatten är avdragsgill. Han kommer då fram till att effekten blir futtiga 25 kronor i månaden per anställd. Men det intressanta, tycker jag, är att finansministern när han ser detta problem ur företagarens synpunkt håller fram nettot. Han räknar alltså med att företagen redovisar vinst och kan utnyttja löneskattehöjningen som ett avdrag, varför det blir fråga om små belopp. Men när finansministern kommer hit och talar om bortfallet av statsinkomster tar finansministern ingen hänsyn till att löneskattehöjningen är avdragsgill för företagen. Vi brukar följa den tumregeln att 1 procent motsvarar 1 miljard kronor för ett helt budgetår. 2 procent skulle på ett helt budgetår ge 2 miljarder. Men därifrån skall vi räkna bort de pengar som bara går runt, eftersom det i de 2 miljarderna ligger en löneskattehöjning för de statligt anställda. Därifrån skall vi för att få samma beräkningsgrund som den som finansministern nyss använde, när han försökte negligera problemet ur företagarnas synpunkt, räkna bort den kompensation som kommuner och landsting måste ha och ytterligare det som finansministern inte får in i inkomstskatt. Får jag fråga: Varför använder inte finansministern samma sätt att räkna både när han betraktar frågan ur företagens synpunkt och när han betraktar den ur statsbudgetens synpunkt? Vidare återkommer finansministern till den tanken att man lånar till en skattesänkning. Hur pass öronmärkta pengar håller sig finansministern egentligen med? Jag säger ju att vi från början utgick från att vi inte ville försvaga budgeten ytterligare. Vi ville inte vara med om att lägga denna börda på företagsamheten, eftersom vi insåg att det skulle få följdverkningar. Vi biträdde inte detta förslag utan röstade emot det. Finansministern har varit tvungen att låna för att klara sysselsättningen. Finansministern har själv i sin proposition anmält att han måste låna mera än vad han i går begärde. Ja, herr finansminister, det är samma sak om regeringen lånar eller om oppositionen gör det. Om den ena parten lånar till skattelättnad, måste rimligtvis samma resonemang också gälla den andra parten. Hela denna diskussion är meningslös.

Fru talman! Får jag först komplimentera finansministern för den trevliga ton som finansministern har infört i debatten och det övertygande sätt på vilket finansministern som vanligt argumenterar i sådana här frågor. Jag hoppas att finansministern inte förlorar något anseende inom regeringskretsen för att jag berömmer honom just nu. Men finansministern argumenterar trots allt från sina egna utgångspunkter, och det finns därför i allra högsta grad anledning att fullfölja denna debatt — jag hoppas det blir i samma tonläge. När oppositionspartierna förra hösten lade fram sina expansiva, generellt verkande förslag om en tillfällig sänkning av mervärdeskatten och ett borttagande av arbetsgivaravgiften var syftet att åstadkomma en effektiv stimulanseffekt på ekonomin för att påverka investeringarna, lönsamheten och konsumtionen. När finansministern mot detta ställer upp de mer eller mindre selektiva åtgärderna — de riktade åtgärderna — bortser finansministern från att sådana åtgärder inte får en generell stimulanseffekt. De kan påverka vissa företag — företag som går med vinst, företag som är etablerade, företag som har det bra — att göra vissa insatser. Det är klart att det också kan åstadkommas sysselsättningseffekt med miljöinvesteringar och när kommunerna investerar, men man får inte den snabba uppdragning av hela samhällsekonomin som man får med generella åtgärder, och det trodde jag att finansminister Gunnar Sträng i dag skulle ha kunnat medge. Nr 112 Det har gjorts gällande att vi varit fruktansvärt inkonsekventa. Det Onsdagen den talades för en stund sedan om oppositionens stimulanspaket, som 8 november 1972 ”föddes i november och dog i januari”. Det var ju inte precis på det sättet — GG — att det självdog i januari, utan det slogs ihjäl av riksdagsmajoriteten — Allmänpolitisk kommunisterna och socialdemokraterna — redan i december. debatt Nå, varför väckte då inte oppositionspartierna ett nytt förslag av samma innebörd? Det är ju rätt tröstlöst att med en månads uppehåll väcka precis samma förslag. Vi var dessutom klart medvetna om att skulle vi ha väckt precis samma förslag i januari månad, så skulle de förslagen inte ha behandlats här i riksdagen förrän någon gång mot slutet av våren, då läget kanske var betydligt mera svåröverskådligt. Vi hade regeringens förslag genomförda. Det var i det läget bättre att se hur utvecklingen förlöpte under våren. Jag medger — och det har ju också Thorbjörn Fälldin gjort — att vi hade en något mera positiv konjunkturbedömning i maj månad. Men vi ändrade inte vår grundsyn, att det gällde att på olika sätt angripa arbetslöshetens allvarliga problem. Och det kom någonting till i maj, som finansministern glömde att tala om, när han drog paralleller, nämligen det förslag till löneskatt som vi på oppositionssidan gick bestämt emot. Det förändrade ju hela situationen. Dessutom vill jag påminna finansministern om vad vi krävde i maj månad, vilket visar att vår konjunkturbedömning tydligen skilde sig bra mycket mera från regeringens än vad finansministern gjorde gällande. Vi krävde att regeringen skulle hålla en hög beredskap och föreslå riksdagen åtgärder ägnade att öka sysselsättningen. Vi begärde förslag från regeringens sida ägnade att öka företagens lönsamhet — det är samma sak som vi har krävt senare — för att få i gång ökade investeringar. Vi begärde besparingsutredning och stimulans av det personliga sparandet, och vi begärde på det näringspolitiska planet åtgärder för att underlätta de enskilda företagens verksamhet och planering. Allt detta — och jag har nu ändå bara tagit några av förslagen — föreslogs i detta samma syfte, att öka intresset hos företagen för att investera och att anställa folk. Finansministern bagatelliserar löneskatten och säger att den inte har trätt i kraft än. Man får i alla fall inte bortse ifrån att i det psykologiska klimat där vi befinner oss och när det gäller att dra i gång hjulen och göra investeringar spelar det precis lika stor roll att få ett beslut i maj om en löneskatt från januari som att löneskatten redan har kommit i tillämpning. Företagen gör ju sina lönsamhetsbedömningar på lång sikt — det går inte att genomföra en investering så fort — och då måste de ta hänsyn till de beslut som riksdagen har fattat. Det hoppas jag att finansministern är beredd att i varje fall nu medge. Skall man citera Industriförbundets ”mera vetenskapligt upplagda höstrapport”, tror jag finansministern sade, så kan man ju ta med det avsnitt där det varnades just för löneskattens konsekvenser. Industriförbundet hade en konferens för en tid sedan, där företrädare för ett stort antal företag berättade om sina bekymmer. Jag tror att finansministern kallade de förslag som föddes på den konferensen för 137 barnsligheter eller någonting sådant. Men det är rätt intressant att ta del av de brev som ett stort antal företagare, vilka inte kunde komma på konferensen, hade skrivit till Industriförbundets kansli. De breven finns nu tillgängliga, de är utgivna av trycket. Ett genomgående drag i alla dessa brev är den stora oron för löneskattens konsekvenser. I flertalet av dem talas också om att företagen på grund av beslutet om löneskatten ser sig tvingade att inskränka arbetskraftens storlek, att de inte kan nyanställa på det sätt som de skulle vilja göra och att de också måste dröja med sina investeringar. Ja, fru talman, sex minuter är kort tid.

Fru talman! För ett och ett halvt år sedan sade sig regeringen ha en hel arsenal av instrument för att klara sysselsättningen om det behövs. Herr Sträng kommer säkert ihåg uttalandet. Nu säger han att alla har felbedömt konjunkturutvecklingen, och han hänvisar till debatten här den 30 maj. Det är uteslutande för fullständighetens skull som jag nämner att jag också då, liksom nu, hade en realistisk syn och framhöll att regeringen liksom de borgerliga partierna underskattade den ekonomiska krisens allvar och djup och att vi måste räkna med en stigande arbetslöshet. Den nya propositionen om konjunkturstimulerande åtgärder innebär tyvärr ingen mer realistisk analys av krisläget och arbetslösheten än tidigare. Finansministern väntar hela tiden konjunkturförbättringen runt hörnet, precis som han gjort de båda senaste åren. Arbetslösheten söker han framställa huvudsakligen som en följd av det ökade utbudet av arbetskraft. Sysselsättningen har ökat, sägs det, men inte tillräckligt mycket för att ge arbete åt alla de kvinnor, män och ungdomar som plötsligt sökt sig ut på arbetsmarknaden. Problemet framställs som om det bara handlade om att regeringens åtgärder inte räckt till, därför att särskilt de gifta kvinnorna nu söker sig jobb ute i förvärvslivet. Sanningen är ju en annan. Finansministern sade här att han gör alla reservationer mot arbetskraftsundersökningarnas siffror, men det hade varit bra om han då hade gjort det också i propositionen, gentemot de siffror han där sliter på. Det stämmer nämligen inte att sysselsättningen ökat t.ex. vid en jämförelse mellan tredje kvartalet 1970 och tredje kvartalet 1972. Det handlar väsentligen om en ökning av deltidsarbetande, medan antalet heltidsarbetande minskat. Och de flesta som har deltidsarbete har det av arbetsmarknadspolitiska skäl — därför att det inte finns heltidsarbete att få. Tar man dessutom hänsyn till dem som har AMS-arbete blir siffrorna för den sysselsättning det privata näringslivet orkar med mycket nedslående. Det har som bekant skett en stark utslagning av äldre och handikappade ur det vanliga produktionslivet under 1960-talet. Det har bildats en arbetslöshetsarmé av kroniskt arbetslösa. Antalet sökande till arbetsvård och olika former av skyddad sysselsättning har starkt tillväxt. De olika grupperna av handikappade har en mycket svår situation, och vad som för närvarande görs för dessa grupper är helt otillfredsställande. Vi kan inte acceptera att stora grupper av människor, de av olika orsaker utslagna, för alltid ställs i en diskriminerad situation. Vi har ställt krav, och jag upprepar det här, på en lagstiftning som förhindrar utslagningen på arbetsmarknaden, dvs. ger alla anställda anställningsrätt och anställningstrygghet. Vidare måste rätten till arbete säkras för alla, även för grupperna av handikappade osv. Dessa grupper skall ha samma rättigheter som andra. Det finns också andra former av långsiktig kronisk arbetslöshet i samhället. De många gifta kvinnorna som vill komma ut i förvärvsarbete men inte lyckas med detta; de som bor i avfolkningsoch glesbygder, där sysselsättningstillfällena tryter, osv. Även om det blir en uppgång i industrikonjunkturen nästa år löser denna inte på långt när arbetslöshetsproblemet. Vi har svårigheterna med den kroniska arbetslösheten, som jag har berört. Vidare rationaliserar företagen, driver upp hetsen och minskar den arbetsstyrka de behöver. Ökad produktion betyder därför inte ökad sysselsättning. De skattesubventioner och de gåvor som regeringen nu vill ge företagen betyder inte några garantier för ökad sysselsättning, men vi vet att de är bidrag till ännu större klyftor när det gäller fördelningen av inkomster och förmögenheter. Staten tar ut skatter på löntagarnas mat och ger pengar till storbolagen. Staten tar av löntagarnas pengar, som skulle in i AP-fonderna, och låter bolagen nyttja dem. Det kan inte vara en riktig politik. Vad kan man då göra? Vårt parti har pekat på tre konkreta åtgärder: räntesänkning, ökad satsning på allmännyttiga arbeten, anläggning av statsägda industrier med avgörande inflytande för löntagarna och finansierade med medel ur AP-fonderna. Nyanläggningar och investeringar är det dåligt med inom industrin. Sparandet finns till stor del i AP-fonderna. Måste inte också finansministern erkänna, att dessa två ekonomiska fakta måste sättas ihop? Slutsatsen borde bara kunna bli den rekommendation som jag har givit om nyanläggning av industrier med medel ur AP-fonderna för att långsiktigt lösa de stora sysselsättningsproblem som finns i detta land.

Fru talman! Finansministern gjorde en mycket intressant deklaration när han närmast skapade en doktrin av skillnaden mellan generella och selektiva åtgärder. Selektiva åtgärder kan man planera, sade herr Sträng — underförstått att generella åtgärder kan man inte planera. Detta var verkligen intressant. Generella åtgärder är alltså felaktiga därför att herr Sträng inte kan dirigera tillräckligt mycket i det sammanhanget. Men planering måste ju alltid innebära att man vidtar både generella och selektiva åtgärder; det är endast i undantagssituationer som man inte behöver tillgripa båda slagen. Vid planering skall man alltså väga ihop olika åtgärder. Det intressanta är nu att en hel del av kritiken mot vårt förslag att inte höja löneskatten riktar in sig på att det är en generell åtgärd. Men herr Sträng föreslår att ATP-avgiften inte skall höjas. Det är en generell åtgärd. Det finns alltså inte någon sådan skillnad mellan våra förslag som herr Sträng vill göra gällande. Hela den debatt som Ni har fört om att det är fel att vidta generella åtgärder har lidit skeppsbrott. Från folkpartiets sida förordar vi verkligen en ekonomisk planering. Om herr Sträng hade hört på mitt anförande i eftermiddag skulle han ha märkt att det var ett enda krav på en bättre ekonomisk planering. En regering måste t.ex. bekväma sig till att inför riksdagen presentera femårsplaner beträffande den ekonomiska framtidsutvecklingen. Men herr Sträng tror att planering måste innebära dirigering, och det är det galna i herr Strängs resonemang. Man planerar för ekonomins ramar för att undvika detaljdirigering. Man planerar på lång sikt för att slippa att i all hast improvisera drastiska och onödigt hårda åtgärder. Det är planeringens finess. Men här går alltså en verklig skiljelinje mellan herr Strängs socialism och den politik som folk partiet företräder. Sedan har herr Sträng talat om finanspolitik. Herr Strängs rörliga finanspolitik består i att skatten rör sig uppåt. Vi vill ha en som kan röra sig även nedåt. Det var därför vi förra hösten föreslog att momsen skulle sänkas. Sänkningen skulle gälla tills konjunkturen vände upp igen, och då skulle momsen återgå till sin gamla nivå. Men herr Sträng vägrade, och nu har han slagit huvudet i skattetaket. Herr Sträng lånar 6 miljarder detta budgetår. Det innefattar hans skattelättnad för industrin och också en del av den allmänna skattesänk ningen. Med herr Strängs terminologi skulle man nu kunna säga att herr Sträng vill betala skattesänkningen med straffskatt på arbete i en tid då man bör skapa nya jobb. Man kan alltså med herr Strängs terminologi säga att han finansierar en del av sin skattesänkning med arbetslöshet. Det är herr Strängs doktrin.

Fru talman! Också jag kände mig intresserad av herr Strängs fråga om vi verkligen trodde här i kammaren att den ökade löneskatten skulle knäcka företag. Mitt svar är ungefär detsamma som det jag hörde herr Antonsson komma med, nämligen att den sannolikt kommer att knäcka en del företag. Tror verkligen inte herr Sträng själv att det finns företag som kommer att knaka ihop på grund av denna ökade belastning? Dessutom kommer den här löneskatten att knäcka en del företagsplaner på att nyanställa. Den verkan har säkert redan gjort sig gällande, och det är nog en anledning till att sysselsättningsutvecklingen har varit ogynnsammare än man skulle ha velat hoppas. Herr Sträng har nog också svaret på frågan, att det är en del företag som skulle komma att knäckas av de här metoderna, och det är väl motivet till att han har en lista på olika bidrag som skall betalas till företag för att de skall hålla näsan över vattnet. Jag undrar om det verkligen kan vara en bra politik. Det är litet som det har blivit för de enskilda människorna, de nyfattiga som det talas om, som trots att de betalar väldigt höga skatter icke kan klara sin personliga ekonomi. Det går naturligtvis att med höga skatter knäcka folk och företag, och jag undrar om inte socialdemokratisk politik under de senare åren tyvärr har haft en del sådana verkningar. Höjningen av löneskatten är också intressant när det gäller regionalpolitiken. Jag tror faktiskt, herr Sträng, att det vore en utmärkt åtgärd att slopa löneskatten helt och hållet som ett generellt medel för att ge uppmuntran till sysselsättning i de stödområden där man har bekymmer just med sysselsättningen. Då säger herr Sträng: ”Det här vore ju en generell åtgärd. Det kan jag inte vara med om. Den är inte planmässig.” Men är det verkligen riktigt att de selektiva åtgärderna är så planmässiga? Jag tror att om man gör många försök med selektiva åtgärder, kommer man till slut att handla punktvis på grundval av ganska dålig information. Man gör planer, men planmässighet kan vara mycket dålig om det är dålig information som planerna bygger på. Vi kan nog se en hel del exempel på det. Jag tror att 141 punktinsatser, herr Sträng, ofta snedvrider konkurrensförutsättningarna, så att man stöder en och gör det svårare för en annan, och nettoresultatet kanske inte är så gynnsamt. Det är speciellt allvarligt med tanke på den mindre och medelstora företagsamhetens situation, och den är särskilt viktig om vi skall ha ett decentraliserat näringsliv i regionalpolitiken. Det blir svårt att klara småföretagens problem med alla byråkratiska punktinsatser. Man har, som jag sade tidigare, icke tid att prata med alla småföretagare, och därför lyfter man hellre på telefonluren för att ringa till storföretag. Det är en dålig utveckling, tror jag.

Och all right, han får stå för det. Han kommer inte att få några sakkunniga med på den ståndpunkten — det kan jag försäkra honom. Är det däremot så att han säger att detta är en galen penningpolitik, så kommer han över på min linje. Då måste han finansiera skattesänkningen med den metod som vi har föreslagit eller också får han ta konsekvensen, som han gjorde i våras, och säga: Det skall inte vara någon skattesänkning. Då är linjerna klarare i debatten. Sedan tog herr Bohman upp frågan om selektiv eller generell stimulans. Men som jag sade i mitt huvudanförande är gränslinjerna inte så klara och uppenbara; frågan är vilken huvudriktning man vill använda sig av. Och regeringen använder den selektiva politiken som sin huvudlinje, medan oppositionen däremot har valt den andra linjen. Jag kan förklara det så, att med regeringens linje får företagen ut sin stimulans om de gör sin investering, om de bi iller sin maskin och om det blir arbete på verkstaden, om de utför byggnationen och det blir arbete på arbetsplatsen — alltså vi har garanti för att varje krona skapar sysselsättning. Men med oppositionens s.k. generella stimulans har man inga sådana garantier. Jag kan vara så tillmötesgående att jag säger att det är möjligt att en och annan maskin blir köpt eller ett och annat bygge igångsatt, men jag vet att det blir påfyllda bankkonton för företagare som redan är likvida. Och det är det slöseriet som jag anser vara en felaktig linje just nu. Regeringen skall ha en beredskap. Det har vi sagt, och det står vi för. Och att den beredskapen kan aktiviseras visar händelserna under den gångna eftersommaren och Fru talman! Det är två frågor av allvarlig art, som jag gick förbi i mitt första inlägg, och den ena av dem kom tillbaka i herr Bohmans andra inlägg, om jag minns rätt. Det var övertron på att konferenserna skulle ge så mycket. Stabiliseringskonferensen är ett av huvudinslagen i konjunk turpolitiken från folkpartiets sida. Ett framsteg vill jag där inregistrera. Herr Helén har nu kommit fram till att det ändå skulle finnas lite större möjligheter om oppositionens partipolitiker höll sig borta. Men inte ens med den intellektuella upprensningen — om jag så får säga — i en sådan stabiliseringskonferens tror jag att det skulle ge något resultat. Intresse motsättningarna är nämligen för markerade. Vi har många erfarenheter av det. Före den senaste avtalsrörelsen bad jag t.ex. alla de organisationer som är inflätade i förhandlingsarbetet att komma till en överläggning med planeringsrådet för att diskutera möjligheterna till ett gemensamt, överspännande utspel i förhandlingarna. Men av de kallade organisatio nerna var det bara en som skickade sin förgrundsfigur, de andra vill jag minnas skickade någon av sina tjänstemän. Och det var ju en verifikation på hur man i de organisationerna bedömde möjligheterna att komma fram den vägen. Jag har tidigare sagt, att går man objuden till, så går man otackad därifrån. Det saknas förutsättningar för att en sådan konferens skall ge någonting. Om vi slår oss ned vid bordet med representanter för Arbetsgivareföreningen, Industriförbundet, lantbrukarnas ekonomiska och fackliga organisationer, de fyra statstjänarorganisationerna, Landsorganisationen och tjänstemännens organisationer, så får vi en allmän diskussion där ingen har något behov av att släppa till sig. Allt förhandlingsarbete har givit åtminstone mig den erfarenheten att man under normala förhållanden inte släpper till sig innan man är tvingad att göra det och det brukar ta en ganska lång och pinlig tid innan man kommit i det läget. Men det har funnits undantag, t.ex. när kriget bröt ut 1939. Då fick vi mobilisera allt vad vi hade för att försvara det här landets frihet, och då sjönk alla andra intressefrågor undan. Då gick det att träffa en överenskommelse om partiell kompensation för prisfördyring; jag satt själv med i Landsorganisationens ledning på den tiden och medverkade vid en sådan uppgörelse. Men det skall vara exceptionella förhållanden som skall möjliggöra det, och sådana föreligger inte i dag. En besparingskonferens har ungefär samma möjlighet att ge utbyte som en stabiliseringskonferens, dvs. plus minus noll. Vi kommer att om två månader lägga en statsverksproposition på riksdagens bord. Den kommer att omfatta tiden 1 juli 1973—30 juni 1974. Vi skall försöka utarbeta den utifrån ett normalt konjunkturperspektiv och försöka se till att den präglas av den återhållsamhet som i ett sådant konjunkturperspektiv är av nöden. Men jag blir inte alls överraskad om vi på samma sätt som hittills får uppleva en rad överbud från oppositionens sida innan detta har genomförts i riksdagen. Framför allt är jag rädd för det nästa år, när vi har det allmänna politiska valet så direkt framför oss på ögats näthinna. Jag vill allra sist säga ett par ord till herr Hermansson även om det väl inte var hans mening att uttala sig nedlåtande om AMS-arbetena. De är lika goda som andra arbeten, och vi har lagt oss vinn om att också göra dem produktiva i samma utsträckning som andra arbeten. Är det statskommunala beredskapsarbeten eller vägarbeten eller byggnadsarbeten i AMS :s regi går de efter marknadens regler, och jag vågar nog säga att det inte finns anledning att göra någon skillnad i värderingen och värdeomdömet om dessa arbeten kontra andra. Det låter väldigt bra att säga: Varför nyanlägger man inte en rad nya industrier och ser till att staten genom sådana initiativ skapar produktion och arbete? Men det finns alltid en återhållande faktor. Jag tror inte att svenska folket accepterar att man nyanlägger en rad industrier med den enkla motiveringen att de skall ge folk arbete. Svenska folket kommer att göra anspråk på att dessa nya industrier i den marknadshushållning som vi har skall kunna producera en vara som kan marknadsföras och säljas med täckning för kostnaderna och helst också ge något rudiment av vinst, eftersom man alltid vill bygga ut industrierna. Om man ställer de kraven NR Vi har lärt oss å Allmänpolitisk är det svårare att finna objekt och att genomföra dessa i praktiken än det är att ställa sig upp och säga: Låt oss ta ATP-pengarna och bara sätta i gång det hela! tskilligt på det här området, och jag tror inte jag säger för mycket om jag omvittnar svårigheten att på dessa premisser öppna nya industrier. Det utesluter självfallet inte en aktivitet på den statliga fronten, och merparten av den aktivitet som präglar norra delen av Sverige är ju en aktivitet inom de statsägda industrierna, det må vara järnverket, gruvorna eller skogsindustrierna. Men vi kan inte ta upp några nya gruvor med någon nämnvärd utsikt till framgång, möjligen med undantag för Stekenjokk så småningom, om det går att få folk dit, vilket vi hoppas. Men det har omvittnats att det i dag inte går att få folk till gruvorna i Grängesberg därför att människor och framför allt den yngre arbetskraften drar sig för jobb som har den här karaktären. Vi kan inte bygga ut vår manufaktureringsindustri på det skogliga området uppe i norra Sverige helt enkelt på grund av råvarans begränsning. Den utbyggnaden ligger i södra och mellersta Sverige. Där har inte staten nämnvärda mängder av råvaran, och den kooperativa bonderörelsen bygger där med friska krafter för att förädla den råvara som bönderna har. Man skulle länge kunna lägga ut texten om detta problem, men jag lovade ju att inte så mycket mera sabotera tidsberäkningarna. Fru talman! Med detta anser jag mig ha besvarat de frågor som ställts. Vad partiledarnas sekundanter anfört har de fått svar på i mitt första inlägg och genom de svar till partiledarna som jag gett i mitt andra inlägg.

Fru talman! Jag fattar herr Strängs inledande ord så, att han nu inser att det var olämpligt att han attackerade Bertil Ohlin, som inte längre tillhör riksdagen, för ett 26 år gammalt lösryckt och vantolkat citat. Men herr Sträng hade faktiskt läst fel i sina papper det stod säkerligen ”Hermansson” i anteckningarna, för det var han som förde in detta i debatten. I den viktigare sakfrågan vill jag konstatera att finansministern inte vill ge något löfte om att de ideella organisationerna och trossamfunden skall få kompensation för fördubblingen av löneskatten. Det är alltså inte säkert att de får det; det är verkligen ganska allvarligt, om vi skall tolka finansministern på det sättet. När det gäller företagens påfyllda bankkonton är det naturligtvis ur samhällets synvinkel inte bra att man underlåter att göra effektiva framtidsinriktade nyinvesteringar utan håller på pengarna. Men herr Sträng har ju sig jälv att skylla. Det är minnena av de järnhårda kreditrestriktionerna under den förra högkonjunkturen som gör att man anser sig behöva denna överlikviditet. Säg ut här i dag: Vi kommer inte att upprepa de misstagen! Då kanske en del av investeringarna kommer fram När det till sist gäller stabiliseringskonferensen bortser jag från elakheten att det skulle vara en intellektuell kapacitetshöjning om vi från oppositionen inte var med den spelar ju ingen roll i sammanhanget. Men det herr Sträng skildrade var ju ingen stabiliseringskonferens, utan det var en bjudning litet så där med armbågen och i vardagslag. Här skulle det vara fråga om att regeringen lämnar besked till arbetsmarknadens organisationer att man tänker anstränga sig för att undvika en penningvärdeförsämring under en kommande avtalsperiod och därmed göra det möjligt för löntagarorganisationerna att avstå från att begära kompensation för väntade penningvärdeförsämringar. Tänk om ni redan i inbjudan till en sådan konferens ville tala om att ni tänker deklarera er syn på hur man skall undvika livsmedelsprisernas orimliga stegring, att ni vill skapa inflationsskydd i skattesystemet och ka och säger att fördubblingen av löneskatten uteblir. Skulle ni inte få ske rent av att ni tar er samman deltagare i en sådan konferens? Jo, det skulle ni i allra högsta grad få, eftersom en rad uttalanden visar att löntagarna nu vill ha reallöneökningar. Herr Sträng skulle inte gå otackad ifrån en sådan överläggning. Men med den här politiken är risken att herr Sträng får gå otackad ifrån den 16 september 1973. Det vore väl synd, för jag hade trott att vi skulle få en stor och hejdundrande fest för en uppskattad finansminister den dag han går frivilligt.

Fru talman! Jag fick inget svar på frågan varför finansministern räknar brutto för statsverket men netto för företagen när han diskuterar löneskatten. Får jag understryka det herr Antonsson sade, nämligen att ingenting är värre än arbetslösheten. Det medför personliga bekymmer men också kostnader för hela samhället — för kommuner, landsting och stat — att många människor är arbetslösa. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att finansministern så litet talat om en av de stora anledningarna till att upplåningsbehovet ökar. Riksrevisionsverket har i sina beräkningar skrivit ned det belopp som man väntar skall komma in i form av skatt på inkomst och förmögenhet från 20,6 till 19,2 miljarder. Det är ju ett uttryck för arbetslösheten. Men jag kan också beskriva det annorlunda. Jag hoppas att vi kan bli överens utan att gräva ned oss i sifferserier om arbetslösheten. Som vi vet rymmer de nämligen litet osäkerhet. Statsministern gav i förmiddags ett eget exempel från Sollefteå. Det finns alltså en dold arbetslöshet vid sidan av dessa ser kommer fram när arbetstillfällen erbjuds. Men vi kan vara överens om att en arbetslöshet som vi borde ha 100 000 flera människor i arbete. Vi har en gemensam strävan att så snart som möjligt få fram dessa 100 000 nya jobb. De som i dag går arbetslösa och är arbetslöshetsförsäkrade får ersättning. Jag säger 40 kronor per dag, så har jag inte tagit till för mycket. Det måste de ju ha. När det är hög påfrestning på kassorna är statsbidraget högt. Det gör det egentligen inte bättre att det är arbetstagarna själva som får betala. De som är utförsäkrade måste få ersättning genom kontantstöd. Kommunerna får i vissa fall träda in, när försäkringsstödet inte räcker till. Det är den ena sidan. På den andra sidan har vi vad stat, kommun och landsting förlorar genom att de arbetslösa inte deltar i arbete och betalar skatt. Jag tar väl inte till för mycket om jag anger förlusten till 30 kronor per dag såsom ett genomsnitt. 100 000 X 70 kronor = 7 miljoner kronor per dag. Med detta belopp skulle situationen förbättras, om vi kunde nå en högre sysselsättningsgrad. Är det något fel, finansministern, att i det läget låna pengar om man tror att de åtgärder man därigenom kan åstadkomma är ett sätt att snabbare nå den bättre situation som jag har beskrivit? Vi tror att det är den rätta vägen, för den ger inkomster uthålligt och på sikt.
Fru talman! Det finns bra mycket mera att säga till finansminister Gunnar Sträng om de två förlorade år som kostat det svenska folkhushållet bortåt 10 miljarder kronor, om löneglidningens betydelse och om storleken av budgetunderskottet. Men jag skall nöja mig med att påstå att finansministern har fel, när han anför att ingen expert — som finansministern sade — delar vår syn på vad man i dag kan kosta på sig i budgetunderskott för att klara arbetslösheten. Flera experter delar vår uppfattning. Om finansministern inte hade varit i Ryssland vid Bankföreningens möte, skulle finansministern ha hört Erik Lundberg utvecklat sina teser på ett rätt övertygande sätt. Finansministern brukar ju ha respekt för Erik Lundberg. Till sist. När jag talade om den nya otryggheten gjorde finansministern för en stund sedan gällande, att det var ett uttryck för nostalgi och att vi har behov av en fast grund att stå på. Ja, det har vi kanske. Men att vi inte vill acceptera tidsutvecklingen är fel. Visst vill vi acceptera den Finansministern påstår att vi vill vrida klockan bakåt. Nej, det vill vi inte. Vi vill vrida klockan framåt Vi ser fram mot en annan typ av skattesystem, som gör att det blir lönande för människor att arbeta. Det är det inte i dag. Vi ser också fram mot en annan bostadspolitik, som kan råda bot på de eländiga bostadsmiljöer vi har och vilka förstör ungdomen och familjerna som bor där. Vi ser fram mot en regering, som med verklig kraft angriper brottsligheten, som är villig att ta itu med problemen inom svensk företagsamhet och som kan få bort det misstroende och den förtroendekris som faktiskt råder där. Detta är bara några exempel på vad man kan åstadkomma för att vända den nya otryggheten i en ny typ av trygghet. Vi får inte förk ministern. Nej, äva den fria och öppna debatten, sade finansälvfallet inte. Det är inte alls fråga om detta. Finansministern har alldeles rätt i sitt påstående att den nya generationen har andra värderingar, att den är öppnare och friare. Jag har själv fem ungar, så jag är många gånger offer för den nya generationens sätt att resonera, och det mår jag bra av, skall jag tala om för finansminister Gunnar Sträng. Men vad den nya generationen måste lära sig, och vad den säkert är villig att lära sig, är att ingen samhällsgemenskap är möjlig i något samhälle utan hänsyn till andra människor. Ingen samhällsgemenskap är möjlig utan några slags värderingar, byggda på hänsynstagande. Det är detta som är så väsentligt att samlas kring och att göra någonting åt. I dag är det verkligen dåligt ställt i den hänseendet; därvidlag har inte familjerna kunnat klara sina problem på grund av olika omständigheter, skolan har inte kunnat klara dem, och samhället har inte kunnat klara dem.

Fru talman! Jag tar gärna på mig ansvaret för att i debatten ha fört in professor Ohlins gamla uttalande om 5 procents arbetslöshet. Jag anförde det för att visa den förskjutning som har skett i inställningen till kravet på full sysselsättning, och i det sammanhanget tyckte jag att citatet var fullt relevant. Däremot har jag inte — som finansministern hävdade — sagt att AMS-arbeten inte är lika goda som andra jobb. Det var raka motsatsen jag sade. Jag pekade på diskrimineringen av de människor som är hänvisade till arbetsvården och till den skyddade sysselsättningen, människor som har låga löner och arbetar under mycket svåra förhållanden, och ställde kravet att även de handikappade skall ha samma rättigheter till en riktig behandling som andra människor i samhället. Men det avgörande som vi diskuterar är ju hur man skall skapa den fulla sysselsättningen. Vi tror inte på vägen med skattesubventioner till de privata företagen. Jag vill hänvisa till att vi inte är ensamma om den inställningen. Landsorganisationens dagliga kvällstidning i Stockholm skriver i dag så här om det oförändrade uttaget för AP-fonderna som regeringen vill ha: ”Det innebär att löntagarna tar 230 milj.kr. av sina innestående fordringar — det är ju så AP-avgifterna måste ses — och ger dem till kapitalet. Om regeringen verkligen tror att detta kommer att stimulera sysselsättningen så är det ett misstag. Pengarna blir i stället en direkt förstärkning för kapitalägarna. Det måste vara en fröjd att helt oväntat få pengar i stället för att behöva betala.” — Så långt Aftonbladet. Nya industrier, finansierade med AP-medel — det låter bra, sade I få till stånd en produktion som är säljbar. Ja, det är givet att det är ett problem. Men menar finansministern att det inte skall ske någon anläggning av nya industrier i det här landet, att vi inte skall ha en fortsatt utveckling av produktionen? Och om vi räknar med att det skall ske en sådan utveckling, är det då inte bättre att det kollektiva — samhället, löntagarna - tar ansvaret och inflytandet över utvecklingen av produktionen än att överlåta det till de privata kapitalägarna, som ju är alternativet? Vi förespråkar den kollektiva linjen, och därför vill vi att man skall använda pengar ur AP-fonderna just för anläggning av nya industrier. Det är givet att vi inte kan öppna så många gruvor, men petrokemi, träkemi, elektronik och verkstadsprodukter är några av de områden som vi har anvisat, och vi tror att det är en realistisk väg, som man blir nödsakad att beträda. finansministern, men svårigheten är hur man s
Fru talman! Jag har begärt ordet för genmäle därför att herr Sträng försöker intala sina åhörare att oppositionen har föreslagit ett permanent stort budgetunderskott. Det är givetvis en ren fantasi. Herr Sträng målar ju precis som han tycker är trevligt ur debattsynpunkt. Vi har föreslagit en rad konjunkturstimulerande åtgärder som skall gälla under vissa korta tider — och just enbart under vissa tider — för att förhindra att konjunkturen blir för het. Vi har dessutom förklarat att när konjunkturen riskerar att bli alltför het, bör man sätta in snabba åt rder. Till skillnad från herr Sträng tror vi nämligen att man bör försöka få bukt med för stora svängningar i konjunkturen på ett tidigt stadium och inte, såsom herr Sträng gjort till ovana, komma för sent. Herr Sträng väntar sig väl inte att vi permanent skall ha lågkonjunktur med låga statsinkomster. Flera människor i arbete ger i och för sig större statsinkomster. Flera lönsamma företag ger också större statsinkomster Redan genom detta minskar upplåningsbehovet. Detta kan man inte med någon framgång förneka, inte ens om man heter Gunnar Sträng
Fru talman! Det här skall bli utomordentligt koncentrerat. Med minnena från den järnhårda kreditransoneringen är det inte så överraskande om företagarna ser om sina bankkonton, säger herr Helén Jag har heller inte bestridit detta. Men jag tycker inte att det finns någon anledning att de bättrar på denna goda likviditet utan att det ger några arbetsmarknadsmässiga effekter. Det är detta som är skillnaden mellan de båda huvudlinjer som vi var och en efter vår idé rekommenderar. Sedan frågar herr Helén om finansministern kan lämna besked om huruvida vi slipper en upprepning av dessa järnhårda kreditrestriktioner. Det här är saker som man inte kan lämna besked om. Det enda jag kan säga är att jag hoppas att vi inte skall behöva ta i lika hårt som skedde 1970. Men jag befarar att sådana risker föreligger, om man ovanpå det underskott, som vi tvingas att ta med hänsyn till sysselsättningspolitiken, lägger ytterligare bortåt två och en halv miljard i form av en upplåning i banksystemet för att finansiera en permanent skattesänkning. Då tror jag att man är illa ute och då är det risker på färde Herr Fälldin frågar om det är något fel att låna pengar — ungefä enkelt uttryckte sig herr Fälldin. Ja, ibland är det fel. Bland annat är det fel att låna pengar för en skattesänkning, som vi hoppas skall ha permanent karaktär och inte efterträdas av nya skattehöjningar vid första bästa konjunkturomslag. Till herr Bohman vill jag säga att jag självfallet lyssnar på Erik Lundberg med stort intresse varje gång han uppträder muntligen och även skriftligen — jag brukar försöka hinna med att också läsa honom. Han är från många synpunkter stimulerande. Han är en värdefull ledamot av finansministerns planeringsråd Men jag vill göra en liten observation.

Till herr Hermansson vill jag säga att jag inte skall ta upp någon diskussion om fastläggandet av det nuvarande AP-uttaget. Herr Hermansson citerar Aftonbladet, men det är väl fel av skribenten där att påstå att man ger företagen pengar. Det gör man ju inte. Man tar av dem lika mycket som man tar för närvarande, men man undviker att ta mera pengar av dem -— rent tillfälligt — därför att det ligger, som jag sade i mitt första inlägg, en lång rad sociala reformer som förutskickas mer eller mindre partiellt eller delvis bli finansierade av ökade arbetsgivaravgifter. Vi har på regeringssidan funnit att det är någonting av en rationell hantering att man innan man bestämmer sig för detta utgår ifrån ett oförändrat läge. Hittar staten objekt, som gör det möjligt att inom marknadsekonomins ram bygga anläggningar som gör rätt för sig, är det klart att vi kommer att utnyttja denna möjlighet. Vad jag vänder mig emot är att det är så lätt att gå upp i en talarstol och anvisa denna lösning: ”Sätt i gång och bygg en rad industrier,” samtidigt som man ger människorna uppfattningen att det bara är fråga om en viljeakt och en beslutsakt och ingenting annat och att alla dessa industrier skall ge god sysselsättning — det är ju förutsättningen. De skall ge hyggliga och permanenta löner, och de skall vara utvecklingsbara, i den marknadsekonomi det här gäller. För att det inte skall bli alltför många svikna förväntningar är det riktigt att göra de erinringar som jag gjorde i mitt tidigare inlägg.